Herr talman! Den snabba tekniska utvecklingen ger oss möjligheter till ökat välstånd och förbättrad trygghet. Nya och effektivare tillverkningsmetoder skapar förutsättningar att öka produktionen och därmed förutsättningar för en stigande levnadsstandard. Till komsten av nya produkter skapar nya möjligheter till sysselsättning. Denna utveckling medför emellertid även betydande omställningsproblem för näringslivet. Endast de företag som har möjlighet att anpassa sin produktion och sin försörjning till ny teknik, nya varor och nya marknader förmår överleva i denna föränderliga värld. De insatser av kapital som krävs för denna utveckling är för alla företagskategorier i dag väsentligt större än tidigare, Därför måste också en aktiv näringspolitik inriktas på att stimulera näringslivets investeringar. Tyvärr har investeringstakten i vårt land under de senaste åren inte fått den omfattning som situationen kräver. Industrins investeringar har stagnerat. Det är en av orsakerna till att produktionstillväxten i det svenska näringslivet under de senaste åren varit svagare än man väntat. Det har medfört att företagsnedläggelser och driftsinskränkningar har fått en större omfattning än tidigare, med sysselsättningssvårigheter som följd. En av orsakerna härtill är naturligtvis konjunkturdämpningen på den internationella marknaden, men vi menar också att en betydande orsak är att finna i den näringspolitik som förts i landet. Den har i många fall medfört att även företag med goda utvecklingsmöjligheter fått lägga ned driften. Kostnadsutvecklingen och det låga företagssparandet, samtidigt med kravet på allt större kapitalresurser, har medfört att många företag har förbrukat sina reserver. De har därigenom blivit allt ömtåligare för tillfälliga nedgångar i omsättningen. Den konjunktursvacka, som vi har, har medfört att de måst lägga ned eller skära ned sin verksamhet. Det är av mycket stor vikt för stabiliteten inom näringslivet och för tillväxten att näringslivet bereds bättre möjligheter till konsolidering och ett ökat företagssparande. Det sägs ju så ofta i debatten att om näringslivet i alltför stor utsträckning måste låna upp medel till investeringar följer därmed mindre riskvillighet och mindre benägenhet att satsa på nya projekt, satsa på forskning och långsiktigt utvecklingsarbete, som speciellt för ett litet men högt utvecklat industriland som Sverige är en förutsättning för framgång på den internationella marknaden. Välkonsoliderade företag betyder enligt vår mening ökad trygghet i näringslivet. Välkonsoliderade företag har möjligheter att rida ut en konjunktursvacka i stället för att mötas av en katastrof vid en tillfällig nedgång i omsättningen. Stabil ekonomi ger längre tidsfrist för omställning av produktion och bättre möjligheter till anpassning av verksamheten vid förändringar inom branschen till ny teknik och nya marknadsförutsättningar. Företaget får också möjlighet till en lugnare avveckling av rörelsen om förhållandena så skulle kräva. Det givs då rådrum för att avveckla på ett sätt som gör minsta möjliga skada såväl för den anställde som för företagaren själv. Reservanterna till bankoutskottets utlåtande nr 24 är medvetna om att en för hög självfinansieringsgrad kan ge en icke önskvärd trögrörlighet inom näringslivet som följd. Men vi säger också att farhågor för en sådan utveckling behöver man inte hysa i dag. Under 1960-talet har näringslivets självfinansieringsförmåga minskat mycket kraftigt, och det är utan tvekan så, att otryggheten i arbetslivet till stor del beror på att företagens ekonomiska stabilitet har minskat. Vi menar därför att en aktiv näringspolitik bör medverka till att öka företagssparandet. Vi anser också att det bör utredas hur stort företagssparandet bör vara för olika företagstyper för att den ekonomiska tillväxten i landet skall främjas. Över huvud taget är det nödvändigt att på olika vägar stimulera det enskilda sparandet för att vidga kapitaltillförseln såväl till näringslivet som till nödvändiga offentliga investeringar, Vi Ang. näringslivets kapitalförsörjning har i vårt land ett relativt högt bruttosparande. Det utgör ungefär en tredjedel av den totala nationalprodukten. Men vi menar att det bör vara möjligt att genom lämpliga åtgärder ytterligare stimulera sparandet och framför allt då det enskilda sparandet. Det bör vara möjligt att få till stånd en bättre balans mellan det s.k. kontraktbundna sparandet, sådant det framför allt kommit till uttryck i AP-fondernas tillväxt och mellan det enskilda sparandet. AP-fonderna dominerar redan nu kreditmarknaden, och deras betydelse växer i rask takt. Vi menar att regeringen satsar ensidigt på det offentliga sparandet. En av anledningarna är att regering och myndigheter på så sätt vill få ökade möjligheter att styra kapitalströmmarna och därigenom också få vidgat inflytande över den privata företagsamheten. En stimulans av det enskilda sparandet skulle ge ökade resurser för investeringar, och man skulle även skapa en motvikt mot den ensidiga satsningen på det offentliga sparandet. I centerparti-folkpartimotionerna, I:657 och II: 835, har liksom tidigare föreslagits olika åtgärder för att stimulera det enskilda sparandet. En metod som man kan ta upp i en utredning är skattemässig premiering för att stimulera sparandet, men det är av ännu större betydelse att man för en fastare och mera målmedveten kamp mot inflationen. Det är ofrånkomligt att en: sådan penningvärdeförsämring 'som vi haft under de senaste åren påverkat hushållssparandet i negativ riktning. En metod är också att emittera statliga och värdefasta obligationer till målsparare. Genom denna sparform - skulle många småsparare få ett skydd mot inflationen.

Herr talman! Trots att herr Stefanson mycket ambitiöst har gått igenom hela sitt anförande, skall jag inte ge mig in på ett lika långt resonemang. Det finns annars mycket att replikera med anledning av vad han här sade, men det är framför allt ett ord som jag fäste mig vid och det var när han tog uttrycket »katastrof» i sin mun. I detta fall finns det något gemensamt för närvarande hos den borgerliga oppositionen och hos kommunisterna, som sprider något slags katastrofteori i anslutning till vårt näringslivs utvecklingsmöjligheter och när man under det senaste vinterhalvåret har talat om de höga arbetslöshetssiffrorna. Det finns vissa paralleller att dra i det avseendet.

Jag skall inte förlänga överläggningarna här i kammaren med att återge hela artikeln, men däremot vill jag inte undanhålla, i varje fall kammarens protokoll, vad "Skandinaviska bankens chef Lars-Erik Thunholm helt nyligen sade vid Skandinaviska bankens årsstämma i slutet av mars månad beträffande = självfinansieringsmöjligheterna. Jag tar upp det därför att dessa frågor har diskuterats så mycket. Eftersom Thunholm har nämnts som en av de många män man har haft tankarna på för en eventuell borgerlig regering, är det alltid intressant att höra vad han har att säga.

Jag tror inte finansiella problem skall stå i vägen för den fortsatta utvecklingen.» Herr Thunholm förmodade visserligen — fortfarande enligt referatet i Dagens Nyheter — att självfinansieringen skulle komma att spela en mindre roll i framtiden men ansåg att man samtidigt skulle komma ihåg att vi i dag hade en bättre fungerande både lång och kort lånemarknad. På det området fann han att bankerna hade en allt viktigare roll att spela och även kapacitet att göra ökade insatser. Det är en betydligt lugnare beskrivning som hr Thunholm har gett i jämförelse med vad de borgerliga reservanterna har sökt dra i gång. Jag skall inte bli mångordig, utan endast ta upp de rent konkreta saker som har berörts i reservationen. Vid läsning av reservationen, fäster man sig särskilt vid att reservanterna svarar sig själva gång efter annan. Man har egentligen inga angreppspunkter beträffande regeringspolitiken utan det är ett mycket allmänt resonemang som förs. För det första talar reservanterna om att man vill åstadkomma sparstimulerande åtgärder. Det är ju en fråga som närmast hör hemma i bevillningsutskottet. För det andra talar man om företagens självfinansiering, och där vill jag erinra om den debatt, som fördes i fjol när vi här i riksdagen beslutade att inrätta den statliga investeringsbanken. Vid det tillfället framhölls det från vårt håll att man hade änledning vara uppmärksam på att en sjunkande självfinansieringsgrad kan medföra en negativ effekt beträffande företagens investeringsvilja. Men å andra sidan sade vi, att en ökning av självfinansieringsmöjligheterna kunde innebära att företagsvinsterna expanderade på bekostnad av lönernas andel av produktionsresultatet. En sådan utveckling kan vi inte acceptera ur ren fördelningspolitisk synpunkt. Därför har vi sagt att självfinansieringsfrågan framstår som en mycket central avvägningsfråga, och det har också sagts i mittenpartimotionen, som märkligt nog varnar för en alltför hög självfinansieringsgrad som skulle kunna medverka till en trög-rörlighet i näringslivet. Detta är ungefär samma synpunkter som vi har i sakfrågan i dessa sammanhang. Utöver tillkomsten av Sveriges investeringsbank föreligger nu också kreditinstitututredningens betänkande om samordnad banklagstiftning, som föreslagit att samtliga bankinstitut får ett gemensamt regelsystem, som bl.a. innebär väsentligt utvidgade möjligheter att lämna kredit utan särskild säkerhet samt borttagande av begränsningar i fråga om tillåtna utlåningsformer, som nu gäller för vissa bankinstitut. även en ökad möjlighet för emissioner på aktiemarknaden behandlas i betänkandet, och vi har fått besked om att en proposition är att vänta i denna fråga till höstriksdagen. Den frågan torde för övrigt komma att behandlas i bankoutskottet, och då finns det ju möjlighet att i vanlig ordning avlämna motioner. Den tredje konkreta fråga som tas upp i reservationen gäller utlåningen från allmänna pensionsfonden. Där vill vi hänvisa till tabellen på s. 8 i utskottets utlåtande. Det är en sammanställning som ger en god bild av hur 'AP-medlen : kommer ' till användning. Det finns därför ingen anledning att ta upp kammarens tid med dessa spörsmål. Som bekant väntas en utredning bli tillsatt som skall syssla med AP-fondernas förvaltning, och utskottet erinrar i sin skrivning vidare om att det också kommer att prövas, i vilken utsträckning fonden skall vara direkt engagerad i vissa ekonomiska sammanhang. Det kan ju ge mycket intressanta aspekter på de här uppgifterna. För det fjärde tar man i reservationen upp de mindre och medelstora företagens kapitalförsörjning. Den frågan har varit uppe vid åtskilliga tillfällen, men i år har den flyttats fram ytterligare ett steg. Här vill jag hänvisa till propositionen nr 61 vid årets riksdag, som tar upp företagareföreningarnas fortsatta verksamhet och som medger en viss utvidgning av det kreditstöd som förmedlas av dessa föreningar. I samband med behandlingen av propositionen om den statliga investeringsbanken i fjol framgick, att utlåningskapaciteten från AB Industrikredit och AB Företagskredit inte ianspråktagits fullt ut. Sedan dess har förutsättningar skapats för utvidgning av AB Industrikredits utlåningskapacitet med en halv miljard kronor redan innan motionen väcktes, och jag vill dessutom hänvisa till utskottets skrivning, där det sägs att ytterligare förslag som har betydelse för de mindre och medelstora företagen är att vänta. Herr talman! Med dessa synpunkter vill jag yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Herr Palm tog fasta på ett ord i mitt anförande som irriterade honom. Det var när jag talade om en katastrofsituation för företagen. Men när jag sade det var det inte någon utmålning av en katastrofsituation för näringslivet i sin helhet. Jag sade att ett välkonsoliderat företag som har n tillräckligt god ekonomisk ryggrad inte möts av en katastrof — exempelvis företagsnedläggelse — som många företag nu gör vid en tillfällig konjunktursvacka eller nedgång i omsättningen. Det kan heller inte bestridas att många företag har drabbats av sådana katastrofer under de senaste åren på grund av att de icke haft tillräckligt stark ekono mi. Det var alltså den katastrofsituationen jag avsåg, vilket inte betyder att jag på något sätt utmålade en katastrofsituation för det svenska näringslivet. Sedan säger herr Palm att självfinansieringsfrågan är en avvägningsfråga. Ja visst är det det. Herr Palm och jag har helt olika synpunkter på behovet av självfinansiering inom näringslivet. Men varken herr Palm eller jag är på det klara med vilken självfinansieringsgrad som är den bästa för att främja utveckling inom företagen och tillväxttakten i vår ekonomi. När man hör diskussionen kring företagssparandet så är det ofta bara allmänna spekulationer utan några fakta bakom. Vi menar att det kan vara lämpligt att i en utredning ta upp dessa frågor. När det gäller utlåning från de allmänna pensionsfonderna så har ju näringslivet fått en rätt väsentlig del av denna. Men vi är alldeles övertygade om att man skall kunna få fram smidigare sätt att kanalisera pensionsfondernas pengar till näringslivet. Man bör här — med betryggande säkerhet för fondernas utlåning — i större utsträckning kunna använda sig av den organisation som redan finns på kreditmarknaden, nämligen bankväsendet. De mindre företagens kapitalförsörjning tog jag inte upp. Jag vill bara säga det att de mindre företagen i det avseendet har sina speciella problem. De har en lägre självfinansiering bl.a. på grund av att de icke har kunnat göra de avskrivningar som varit nödvändiga för att möta kravet på ökat kapital vid rationalisering och mekanisering. Det beror bl.a. på att deras tidigare produktionsutrustning inte har givit underlag för tillräckligt stora avskrivningar, men det beror också på den låga lönsamhetsgraden. Dessa mindre företag behöver ett tillskott av riskvilligt kapital, och jag tror personligen att företagareföreningarna här har en mycket stor uppgift att fylla. Jag tycker att den proposition som framlagts beträffande företagareföreningarna är positiv. Ang. näringslivets kapitalförsörjning Men jag menar också — fast nu kommer vi in på ett ämne som vi skall diskutera senare — att det skall finnas metoder att koppla ihop företagareföreningarnas utredande verksamhet och kreditgivningen från andra kreditinstitut, t.ex. från AB Företagskredit, för att få ett smidigt tillvägagångssätt här. Om det nu också är så att den nya investeringsbanken kommer att ge krediter till de mindre företagen anser jag också här att det är nödvändigt med en hopkoppling av företagareföreningarnas verksamhet och investeringsbanken. Jag tror nämligen inte investeringsbanken kommer att bygga upp en så omfattande organisation som behövs för att ge krediter åt alla de progressiva företag som man vill satsa på.

Herr talman! Bara ett par ord som replik till herr Stefanson. Det är ganska intressant att ha följt det som har sagts och skrivits i det här sammanhanget på borgerligt håll. När det gäller återlåningsrätten från AP fonderna hade vi tillfälle att i fjol, när vi behandlade investeringsbanken, erinra om att de borgerligas bud 1959 — när ATP-systemet beslutades — var att 80 procent omedelbart skulle återföras till företagen i form av återlån. Vi hade då tillfälle att erinra om att det kanske inte hade varit så klokt att följa denna borgerliga rekommendation med hänsyn till de erfarenheter vi kan dra av den ekonomiska industriella utvecklingen, de signaler vi får från andra delar av världen och de erfarenheter vi gör beträffande satsning på större enheter. Till detta kommer den strukturrationalisering som drar med sig stora ekonomiska konsekvenser. Men det borgerliga budet var 1959: 80 procent tillbaka till samma företag som inlämnat ATP-avgifter. Detta vill jag betrakta som ett visst mått av ekonomisk ankdammsfilosofi, om vi ställer det mot bakgrunden av vad vi kan läsa i Servan-Schreibers bok Den amerikanska utmaningen eller i Galbraiths bok Den nya industristaten och andra intressanta skrifter, som ger signaler om vad som håller på att hända i sådana här sammanhang. Jag ville också i mitt tidigare anförande erinra om att den mittenmotion, som är underskriven av herrar partiledare Wedén och Hedlund, nämner att självfinansieringsgraden inte får vara för hög, ty det kan medverka till ett trögrörligt näringsliv. Jag tog mig orådet säga att det är en uppfattning som socialdemokratin också har, och det var intressant att just de synpunkterna skulle tas upp i en motion från borgerligt håll. Dessa synpunkter ligger för övrigt ganska väl i linje med hur vi ser på det framtida industriella utvecklingsmönstret i vårt land. Herr Stefanson nämnde om de mindre och medelstora företagen. Det är ett ämne som han ofta återkommer till både i utskottet och här i kammaren. I fjol noterade vi med stort intresse, att dessa företag inte hade utnyttjat vare sig Industrikredits eller Företagskredits utlåningskapacitet på långt när. Jag erinrar om att det har skett en ökad satsning på detta område som gör, att när det gäller att förse sig med krediter har denna typ av företag inte befunnit sig i ett sämre läge än företagsamheten i Övrigt. Ja, herr talman, detta var närmast några randanmärkningar till herr Stefansons replik.

Herr talman! Jag hade inte tänkt blanda mig i denna debatt, men herr Palms uttryck om »den borgerliga ankdammsfilosofin» stötte mig. Jag vet inte vad han menar med det. Också från hans sida finns kanske någon ankdammsfilosofi, och jag skall gärna röra om litet i den. Om herr Palm noggrant hade läst igenom finansplanen för i år hade han sä kert fäst sig vid att en av de stora saker, som regeringen verkligen har bekymrat sig över, är stagnationen av näringslivets investeringar. Vad beror då denna stagnation på? Jo, för det första beror den på att kostnaderna på sina håll blivit så höga att investeringarna inte är lönande. För det andra beror den på självfinansieringen. Ett standardargument från socialdemokratiskt håll är att det är något farligt med självfinansiering, ty den strider mot inkomstutjämningen. Den klarar man på andra sätt genom inkomstbeskattningen, Låt oss återgå till självfinansieringen. Det har varit en tid då den inom det svenska näringslivet varit mycket högt uppdriven — 80 till 90 procent av investeringarna självfinansierades. Jag medger gärna att det var en alltför hög självfinansieringsgrad. Den har emellertid undan för undan sjunkit och är i dag nere vid 40 procent och ännu lägre. Jag var nyligen på besök hos ett stort industriföretag, där man verkligen hade bekymmer med sina investeringar därför att man ville investera med eget riskbärande kapital, vilket är ganska naturligt. Nu hade man kommit ned i en självfinansieringsgrad av 40 procent. När vi i fjol behandlade denna fråga här hade jag tillfälle att med förnöjelse höra Arne Geijers funderingar kring dessa ting. Han medgav att det var en olycklig utveckling när självfinansieringsgraden sjönk så långt ned som den har gjort. Och han erkände att en självfinansieringsgrad på omkring 70 procent kunde vara lämplig. Jag ville inte underlåta att framföra detta.

Herr talman! Herr Palm refererade Servan-Schreiber. Om herr Palm har läst hans bok Den amerikanska utmaningen bör han där också ha klart för sig Servan-Schreibers åsikt beträffande självfinansieringen. Denne säger nämligen i sin bok att självfinansieringen hos amerikanska företag på europamarknaden är dubbelt så hög som hos motsvarande europeiska företåg. Han drar därav den slutsatsen, att de amerikanska företagen har mycket större möjligheter att satsa på forskning och utveckling och detta är en av orsakerna till det teknologiska gap som han talar om.

Herr talman! Eftersom herr Palm var så pass kortfattad har jag ingen anledning att tala utförligare i denna fråga utan kan med hänvisning delvis till den debatt som ägde rum under föregående utlåtande yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bankofullmäktige säger 1 sitt remissvar över motionerna om teknisk utredning av en inkomstpolitik i syfte att nå stabilitet i ekonomin och förbättring av sysselsättningen, att med syftet att stabilisera löner och priser har fullmäktige tidigare berört den inkomstpolitiska målsättningen i yttranden 1964—1967. Fullmäktige hänvisade till då framförda synpunkter, som säges alltjämt äga giltighet. För egen del kan jag också hänvisa till vad jag sagt tidigare år och tillägga, att ingenting har blivit bättre i fråga om inkomsterna, men sysselsättningen har blivit sämre. Jag ber med detta att få yrka bifall till reservation 1.
Herr talman! Den här frågan har följetongskaraktär. Den har varit föremål för behandling vid 1964, 1965, 1966 och 1967 års riksdagar. Med hänsyn till att herr Åkerlund inte kunde prestera något nytt i frågan och då jag inte tror mig om att kunna det heller, ber jag endast att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 24 angående smittskyddslag m.m. är enhälligt. Jag tänker inte framställa något ändringsyrkande, men jag vill uttala ett beklagande av att man inte velat tillgodose fru Segerstedt Wibergs yrkande i motion nr 769, att riksdagen måtte införa regler i lagen som anger på vilka sjukdomar lagen skall tillämpas. Enligt propositionen tas alltså detta inte in i själva lagtexten, utan i stället föreslås att Kungl. Maj:t skall ange det i en särskild förteckning i anslutning till lagen. Motionsyrkandet överensstämmer i sak med vad lagrådet anförde i denna del. Lagrådet förordade nämligen att man skulle bibehålla den nuvarande ordningen i motsvarande lagar. Den innebär att man i lagen uppräknar de sjukdomar som lagen gäller men med rätt för Kungl. Maj:t att förordna att lagen skall gälla även för andra sjukdomar. Det kan nämligen bli en situation som fordrar ett hastigt förordnande, och då kräver praktiska skäl att Kungl. Maj:t har den befogenheten. Skillnaden förefaller kanske inte vara särskilt stor.

När det gäller frihetsberövanden tror jag att det är angeläget att man såvitt möjligt anger gränsen härför direkt i lagen. Enligt min mening har departementschefen och utskottet undervärderat skillnaden mellan de två metoderna, men det är naturligtvis omöjligt att på detta stadium av ärendet framställa nåsot yrkande om ändring av lagtexten, så det skall jag inte göra. Jag återkommer måhända i stället till saken i ett annat sammanhang, i en motion eller på något sådant sätt.
Herr talman! På utskottets vägnar vill jag helt kort och gott säga, att främst rent praktiska synpunkter avgjort utskottets ställningstagande. Det sätt utskottet förordar är smidigare och bättre än det nuvarande. Det måste alltid finnas möjlighet att genom ett snabbt beslut inrymma oväntat uppkommande sjukdom under lagen, och då leder det nya sättet praktiskt till ett bättre resultat än den väg motionären anvisat. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Utskottsutlåtandet bygger på en motion, vari motionärerna begär en upplysningskampanj angående alkoholens skadeverkningar. De anför att de skador som har vållats av alkoholmissbruk blir alltmer omfattande. Den negativa inverkan alkoholmissbruket har på individ och samhälle har en oroväckande tendens. Skadeverkningarna är, i varje fall hittills, svårare än när det gäller narkotikamissbruket Statistiken är alarmerande. Jag skall dock inte gå in på några siffror, ty de kan ju bli föremål för diskussion. Jag tror emellertid, att diskussionen om narkotikan på något visst sätt skymmer det verkliga förhållandet på det alkoholpolitiska området. Reportagen bl.a. i TV om alkoholmissbruket, särskilt bland ungdomen, har ju varit skrämmande. Samhället har ett stort ansvar, och samhällets insatser hittills har, kan man väl säga, visat sig vara otillräckliga. Man måste tyvärr konstatera det. I reservation 1 föreslås liksom i motionen att man skall försöka med en samlad upplysningskampanj av stora mått, en kampanj med sikte på att sprida upplysning om alkoholens karaktär av farligt gift.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

Herr talman! Vad gäller behovet av samhälleliga insatser för upplysningar om alkoholens skadeverkningar kan det ju inte råda mer än en mening, nämligen att samhället här har ett betydande ansvar och att hittillsvarande insatser har varit otillräckliga så att det krävs större insatser. Vi har skilt oss i fråga om medlen. Motionärerna liksom reservanterna vill nu satsa på en särskild och tidsbegränsad upplysningskampanj, medan utskottets majoritet inte tror på en sådan tillfällig kampanj utan i stället vill inrikta insatserna på en långsiktig upplysning. Förberedelserna härför pågår också i den alkoholpolitiska utredningen, som har arbetat ett par år. Utredningen säger själv, att man ännu inte har tillräckligt underlag att ta ställning till målsättningen för en sådan verksamhet och organisationen för en sådan aktivitet. Utredningen har därför inte tagit positiv ställning till en särskild kort upplysningskampanj. Däremot kan vi fästa uppmärksamheten på att frågan om upplysning i undervisningen beträffande alkoholfrågorna har på ett väsentligt sätt förts framåt tack vare de åtgärder som vidtagits genom skolöverstyrelsens försorg. Jag tror att vi inte kan räkna med någon särskild effekt av en kort upplysningskampanj. Detta är verkligen ett problem av långsiktig karaktär, vi måste inrikta oss på en permanent, långsiktig upplysning. Och även om det kan fresta på bör vi rimligen avvakta den alkoholpolitiska utredningens betänkande och förslag med belysning av hela nykterhetsfrågan och alkoholproblemen på bred front. Jag hemställer därmed om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Hilding har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att utvidga möjligheterna Gällande föreskrifter och nuvarande helikopterberedskap ger möjlighet till helikopterinsats vid trafikolyckor när det gäller särskilt brådskande fall. De militära myndigheternas inställning till att lämna sådan hjälp är mycket positiv. Den militära helikopterorganisationen är av naturliga skäl dimensionerad efter de militära uppgifterna — både i fråga om materiel och personal. Att bygga ut och inrikta denna organisation med tanke särskilt på insatser vid trafikolyckor vore enligt min mening inte ändamålsenligt.
Herr talman! I detta svar, som jag tackar statsrådet för, har jag ingenting att invända mot påståendet att de militära myndigheternas inställning är positiv. Det förefaller mig också som gällande föreskrifter skulle ge ganska goda möjligheter till dessa helikopterinsatser, under förutsättning att särskilda skäl föreligger. Däremot skulle jag vilja sätta i fråga om helikopterberedskapen under alla tider på året är tillfredsställande. Det har sagts att personalsvårigheter kan göra det svårt att hålla en tillfredsställande jourtjänst. Om man med god beredskap menar en jourtjänst dygnet runt året runt skulle det allså inte vara möjligt att upprätthålla en sådan, i varje fall inte för samtliga helikoptrar. Det har å andra sidan sagts, och det vore bra om statsrådet omgående kunde dementera uppgiften, att det av ekonomiska skäl skulle vara svårt att ge transporthjälp, t.ex. vid trafikolyckor. Kort och rubrikmässigt har man sagt, att det inte finns pengar till bensin. Om det är så, så är det inte tillfredsställande. Jag hoppas att statsrådet kan säga att detta påstående är felaktigt. Slutligen säger statsrådet att helikopterorganisationen är dimensionerad efter de militära uppgifterna, både i fråga om materiel och personal, och att det inte skulle vara ändamålsenligt att bygga ut och inrikta organisationen för att fullgöra insatser av annat slag. Jag vill sätta ett frågetecken för den ståndpunkten. Helikoptertransporter är i regel det avgjort snabbaste och bästa sättet att hjälpa en olycksdrabbad till ett lasarett. Detta gäller naturligtvis inte bara trafikolyckor, utan det gäller olyckor även i andra sammanhang. Traditionella ambulanstransporter är ju, särskilt under vissa omständigheter, avgjort sämre. Om man t.ex. tar någon av de större helgerna, då trafiken är störst och då de flesta olyckorna också inträffar, kan en ambulanstransport vara mycket svår att genomföra. Dessutom är transporten i sig själv ett allvarligt riskmoment, eftersom ambulanspersonalen skall köra fort. Därför tycker jag att det kan vara önskvärt med en utvidgad helikoptertjänst i sådana fall. Att ordna denna tjänst civilt ställer sig mycket kostsamt. Ser man på problemet samhällsekonomiskt, förefaller det mig som om det skulle vara mest fördelaktigt om man kunde utnyttja de militära helikoptrarna mera än som nu sker. Det skulle innebära att man vidgar utrymmet för deras insatser. Nu ingriper helikoptrarna främst vid exeptionella olyckstillfällen, då det inte finns några som helst andra möjligheter till transport. Jag tror att det skulle vara värdefullt om generösare regler kunde tillämpas, så att helikoptrarna inte ingriper bara då särskilda skäl föreligger. Det borde alltså räcka om det finns skäl att föredraga helikoptertransport framför annan transport.
Herr talman! Jag delar herr Hildings uppfattning att helikoptern är bästa tänkbara transportmedel i sådana situationer som vi här talar om. Men tyvärr har vi inom försvaret inte helikoptrar överallt utan bara på ett fåtal platser. Vi har inte heller dygnetomberedskap. I den mån som helikoptrar står färdiga eller snabbt kan tas fram, finns det emellertid inga hinder att använda dem vid trafikolyckor. Det är dock inte i första hand vid sådana olyckor de används, utan vid sjöolyckor. Att det skulle råda brist på bensinpengar vid något tillfälle tror jag inte. Skall man utnyttja militära helikoptrar allmänt i landet för en sådan tjänst, som herr Hilding talar om, krävs mycket större personal och möjligheter till dygnetomberedskap osv. Detta har vi väl inte, föreställer jag mig, möjligheter till inom försvarets budgetram. Jag vill dock erinra om att kommunikationsministern har tillsatt en utredning, vars arbete omfattar även detta problem, nämligen räddningstjänstutredningen. Vi får väl vänta och se vad den kommer fram till. Jag skulle tro att det i framtiden kommer att bli så, att det i anslutning till våra sjukhus kommer att ordnas med helikopterpassning för bl.a. trafikolyckor.

Herr talman! Herr Pettersson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder i syfte att eliminera de olägenheter — såväl för berörda individer som för näringslivet — som följer av den osäkerhet som råder beträffande tidpunkten för inkallande av värnpliktiga. Inkallelseorder skall enligt gällande bestämmelser utfärdas senast en månad före avsedd inryckningsdag. Bl. a. för att eliminera de olägenheter som herr Pettersson avser, utfärdas sådan order i regel sex månader i förväg. Ersättare för dem som av olika skäl erhåller anstånd kan dock komma att få kortare förvarningstid än sex månader. Nyinskrivna värnpliktiga erhåller före den 1 maj året efter inskrivningen antingen inkallelseorder till tjänstgöring samma år eller också orientering om beräknad inryckningstid. Tjänstgöring året efter inskrivningsåret ifrågakommer främst för officersoch underofficersuttagna värnpliktiga, som avslutar gymnasiestudier det år inryckning avses äga rum. Orientering om beräknad inryckningstid innebär i regel att tjänstgöringen skall ta sin början först påföljande år. De värnpliktiga får alltså som regel i mycket god tid meddelande om tidpunkten för inkallelse. Genom det nya systemet för inskrivning och redovisning av värnpliktiga som har föreslagits riksdagen med proposition nr 34 i år kommer planering och överblick att förbättras. Förslaget kommer att ge ökade möjligheter att tillgodose det angelägna syfte som herr Pettersson avser med sin fråga.

Herr talman! Eftersom herr Harald Pettersson inte är närvarande skall jag be att på hans och mina egna vägar få framföra ett tack till försvarsministern för svaret på frågan. Jag är ledsen över att jag inte blev underrättad förrän alldeles precis nu, och jag har därför inte hunnit sätta mig in i frågans karaktär. Jag kan alltså inte ge mig in i någon dispyt med försvarsministern. Jag utgår sålunda ifrån att vad försvarsministern har sagt är riktigt, och jag får avvakta herr Harald Petterssons ankomst för att få höra hans mening så småningom.

Herr talman! Herr Schött har frågat mig om jag anser att gällande bestämmelser i »Säkerhetsinstruktion för armén» och »Tävlingsbok för frivilliga skytteväsendet» är till fyllest för att garantera största möjliga säkerhet åt utövarna av friluftsliv, främst långfärdsåkning på skridskor. Arméns säkerhetsbestämmelser tilllämpas direkt av flygvapnet och utgör även en grund för motsvarande bestämmelser vid marinen samt civila myndigheter och organisationer. En kontinuerlig granskning, översyn och prövning av bestämmelserna äger rum icke minst med hänsyn till den alltmer ökande friluftsverksamheten. Bestämmelserna tar hänsyn till möjligheten att utövarna av friluftsliv kan råka förbise varningsmeddelanden och avspärrningar. Det är min uppfattning att säkerhetsbestämmelserna så långt detta är praktiskt möjligt täcker de risker som kan uppstå för utövare av olika slags friluftsliv.
Herr talman! Först ber jag att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Därefter är jag angelägen, för undvikande av varje missförstånd, att framhålla att jag är en mycket varm försvarsvän och en vän av det frivilliga skytteväsendet, som jag anser vara en mycket värdefull tillgång i vårt samhälle. Det är en sann folkrörelse med förankring i alla läger och har också förmågan att intressera inte minst vår ungdom. Men det är just för att jag har denna positiva inställning som jag har ställt min fråga. Jag anser nämligen att det är angeläget, både ur försvarets och skytteväsendets synpunkt, att man kan garantera allmänheten all tänkbar säkerhet vid övningarna, för att därigenom vinna förståelse för verksamheten. Bakgrunden till min fråga är ett par mycket allvarliga olyckstillbud nu i vinter i min hemstad. Dessa tillbud har föranlett dem som var närmast berörda att göra vissa funderingar, varav de vidarebefordrat en del till mig. Jag skall här bara ta upp ett par frågor. En av de skridskoåkare, som löpte risken att träffas av en gevärssalva vid en fältskjutning utanför Stensölandet, har ägnat säkerhetsfrågan stort intresse. Han har allvarligt ifrågasatt, om inte säkerhetsföreskrifterna i tävlingshandboken för skytteväsendet borde vara fylligare och bl.a. innehålla ett direkt påpekande om att skjutningen skall upphöra om obehöriga kommit in på det avlysta området. Att så skall ske kan synas helt naturligt, men det var det tydligen icke i det här fallet, ty här fortsatte skjutningen. Vidare saknas i tävlingshandboken uttryckligt påpekande om att enbart annonsering inte fritar tävlingsledningen från att vidtaga alla erforderliga åtgärder för att förhindra utomstående att komma in på det avlysta området — något som förvånar. Varken i arméinstruktionen eller tävlingshandboken finns vidare ordet skridskoåkare nämnt, enligt vad min sagesman uppgivit. Långfärdsåkning på skridsko omfattas dock av många entusiaster, av vilka f. ö. en del tar sig fram på isar där den icke initierade bedömer det som omöjligt att färdas. Skjutledningen hade i det här aktuella fallet tydligen förbisett detta.

För att kunna vidta säkerhetsbefrämjande åtgärder måste det för landets centrala skytteledning väl eljest vara ytterst angeläget att äga kännedom om frekvensen av olyckstillbud av olika slag. En rapportskyldighet som åläggs tävlingsledningen borde även bidraga till en aktivering av säkerhetstänkandet. Slutligen skall jag bara göra ytterligare ett påpekande. Arrangör av fältskjutningar behöver icke anmäla planerad fältskjutning till någon central länsmyndighet. Allmänheten har således tyvärr ej någon instans hos vilken den närmare kan förhöra sig om var och under vilka förhållanden fältskjutning arrangeras en viss dag. Herr talman! Detta är en del funderingar i anledning av de mycket all varliga olyckstillbud som under vintern inträffat hemma i Kalmar. Funderingarna är sådana att de föranleder mig att ifrågasätta, om inte gällande bestämmelser är i behov av att ses över. Statsrådet har i sitt svar sagt att han tycker att allt är gott och väl. Jag kan med de upplysningar jag har fått av min sagesman inte ta det lika lugnt. Jag vore tacksam om statsrådet ville ägna denna fråga ytterligare intresse. Det är åtskilliga som anser att det behövs. Slutligen ber jag att än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Det föreligger här mycket omfattande bestämmelser om hur man vid skjutning skall spärra av området i fråga, hur man skall meddela allmänheten att skjutningar pågår och hur man under skjutningar skall övervaka områdena. Dessa bestämmelser är mycket detaljerade. De återfinns i arméns säkerhetsinstruktion. Skytteboken, som väl Skytteförbundets överstyrelse ger ut, hänvisar till dessa bestämmelser. Jag har den tyvärr inte här och vet inte om i den har intagits alla de bestämmelser som finns i arméns säkerhetsinstruktion. Om så icke är fallet bör de självfallet införas där. Eftersom det emellertid har hänvisats till arméns säkerhetsinstruktion måste jag säga, att även med de uppgifter, som herr Schött lämnade här och som vi inte kände till förut, så täcker de bestämmelser som finns alla de situationer som antyddes. Självfallet måste skjutning ögonblickligen upphöra om någon person plötsligt dyker upp inom området i fråga. Det står ju i bestämmelserna och är för övrigt helt självklart. Man har alltså förutsett att allmänheten kanske inte har uppmärksammat, att det har meddelats i radio eller press att skjutningar skall äga rum, eller inte sett de skyltar som varit uppsatta vid vägar eller ute i terrängen eller inte mött någon av de många personer som ibland går omkring och försöker varna för pågående skjutningar. Trots alla dessa åtgärder kan ändå någon uppenbara sig inom det avlysta området, och det måste man hela tiden vara uppmärksam på. Vad slutligen beträffar frågan om skridskoåkare så är det sant, att det inte sägs något om långfärdsåkare i bestämmelserna. Men å andra sidan kan dessa bara vistas på fruset vatten, och enligt arméns säkerhetsinstruktion är isbelagda sjöar och vattendrag »stråk». Enligt bestämmelserna skall de vara övervakade på samma sätt som markområden eller öppna vattenområden.

Herr talman!

ATP-avgifterna ingår i summan av de arbetsgivarens avgifter som enligt uppbördsreglerna gemensamt kallas arbetsgivaravgift. Den praktiska och principiella skillnaden mellan ATP-avgiften och den i samband med mervärdeskatten föreslagna allmänna arbetsgivaravgiften är följande. ATP-avgifterna finansierar de anställdas tillläggspensioner. Finansieringssystemet bygger härvid på en fördelningsprincip som innebär att de avgifter som uttas används att betala utgående pensioner samt uppbyggandet av den fondering som garanterar, att pensionerna i framtiden kan utgå med rimligt avgiftsuttag. Den allmänna arbetsgivaravgiften är en avgift som går direkt in som en förstärkning av statskassan. Skillnaden mellan de båda avgifterna motiverar också den terminologiska olikheten.

Herr talman! Herr Fälldin har frågat mig om företagsskatteutredningen kommer att framlägga förslag angående förvärvskällan jordbruksfastighet och, om så inte är fallet, om jag anser att detta står i god överensstämmelse med de upplysningar som ges i riksdagsberättelsen om att utredningen i början av 1968 skall avge betänkande angående ändrade avskrivningsregler m.m. beträffande fast egendom. Jag är inte beredd att uttala mig om innehållet i företagsskatteutredningens kommande betänkande innan utredningen överlämnat betänkandet. Detta kan tänkas ske omkring halvårsskiftet innevarande år. Huruvida detta sker i form av delbetänkande eller slutligt betänkande och huruvida där inklude ras förvärvskällan jordbruksfastighet kan jag för närvarande ej yttra mig om.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Låt mig genast säga, att jag inte frågat om innehållet i utredningens arbete i det avseendet att jag vill veta hur utredningen konstruerar sina regler och liknande saker, utan jag har frågat efter omfattningen av utredningens arbete med avseende på frågan huruvida arbetet också omfattar förvärvskällan jordbruksfastighet. I riksdagsberättelsen talas när det gäller utredningens uppgifter om »fast egendom». Där finns inget undantag i fråga om omfattningen. Jag vill också erinra om att i samband med behandlingen av motioner rörande avskrivning på byggnader har bevillningsutskottet uppmanat riksdagen att inte ta ställning nu, eftersom utredningen som sysslar med företagsbeskattningen — vars betänkande väntas komma under våren — avser jämväl förvärvskällan jordbruksfastighet. Undantag görs inte för någon förvärvskälla, enligt utskottet.

Det sätt på vilket fininsministern har utformat svaret ger mig anledning att frukta det värsta. Om mina misstankar är riktiga, så är det ju särdeles anmärkningsvärt att ett enhälligt bevillningsutskott nu under tre års tid har understrukit angelägenheten av att det blir ändringar i det här avseendet

Herr talman! Herr Torsten Andersson har interpellerat inrikesministern om dels möjligheterna att fullfölja förslagen från = lokaliseringsutredningen rörande statlig verksamhet, dels i vilken omfattning utredningens resultat beaktas vid lokalisering av nyetablerad eller utökad statlig verksamhet. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. För snart två år sedan, då jag hade tagit del av det mycket omfattande remissmaterialet och gjort ett överslag av de stora anspråk ett genomförande av utredningsförslagen skulle ställa på vår ekonomi, meddelade jag i svar på interpellation av herr Andersson i denna kammare att jag inte var beredd att föreslå något samlat omlokaliseringsförslag på grundval av utredningsbetänkandet. Jag ansåg — och det gör jag fortfarande — att lokaliseringsfrågor inom den statliga verksamheten bör prövas från fall till fall allteftersom de aktualiseras. En stort upplagd utflyttning av statsmyndigheter från Stockholm är jag således inte beredd att förorda. Frågan om lokalisering av statlig verksamhet utanför Stockholm bör lämpligen övervägas i de fall där det blir fråga om nyetablering eller utökad statlig verksamhet. Lokaliseringen i det enskilda fallet får då avgöras efter en samlad bedömning av alla relevanta faktorer. Härvid bör inte bara de lokaliseringsmässiga konsekvenserna beaktas utan hänsyn måste också tas till de effekter en utflyttning får på verksamhetens ekonomi och effektivitet. För att möjligheterna till omlokalisering skall hållas aktuella har Kungl. Maj:t gett byggnadsstyrelsen och fortifikationsförvaltningen i uppdrag att vid den fortlöpande planeringen av lokalförsörjningen för den statliga verksamheten i samråd med berörda myndig heter överväga lämpligheten av lokalisering utanför stockholmsområdet av sådan verksamhet och att komma in med de förslag som omständigheterna i varje särskilt fall kan föranleda.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för finansdepartementet få framföra mitt tack för svaret. Det är alldeles riktigt, som finansministern påpekar, att jag tidigare har berört detta spörsmål i en interpellation. Min förnyade fråga är väl närmast ett utslag av obotlig nyfikenhet på denna punkt. Den nyfikenheten är inte precis ny för dagen, men jag fick vad jag vill kalla en Lidnersk knäpp med anledning av proposition nr 118, som herr statsrådet lade på riksdagens bord för en tid sedan. Den propositionen gäller utbyggnad av kvarteret Garnisonen, som kammarens alla ledamöter väl känner till, från våra diskussioner om förläggningen av det provisoriska riksdagshuset.

De är alla medlemmar i EEC eller FN:s regionala och ekonomiska organ i Europa. Vid konferensen diskuterar man sålunda det framtida samhällsplanerandet. EEC:s vice president, ryssen L. Kulaga, har därvid för sin del framfört önskemål om en diskussion om metoderna för utvecklingen av små och mellanstora städer för att hejda de större städernas ytterligare tillväxt — något som man i öststaterna i och för sig redan är i färd med att reglera via sina beslutande planeringsinstanser. Det är således, såsom jag ser det från mina begränsade utgångspunkter, inte ett problem som bara rör vårt land utan som i dag sysselsätter de flesta europeiska samhällsplanerare. Finansministern hänvisar i sitt svar till att frågan om utflyttning av statliga verksamheter från stockholmsområdet får prövas från fall till fall. Sedan vi sist diskuterade denna fråga har det faktiskt förekommit en hel del fall, såväl nyetablering som utökning av olika verksamheter, men man kan inte med framgång hävda att prövningen av dessa fall i nämnvärd omfattning resulterat i beslut i den riktning man är så angelägen om. Som jag framhåller i min interpellation talar flera skäl för utflyttning eller nyetablering av statlig verksamhet utanför stockholmsområdet. De befolknings-, kapitaloch miljöpolitiska synpunkterna är av stor betydelse. Den statliga förvaltningens lokalisering till Stockholm medverkar i hög grad till den fortgående koncentrationen. Även om man rationaliserar inom statsförvaltningen torde det alltmer komplicerade samhället kräva en ökad administration på en rad områden. Allt fler människor kommer därför att sysselsättas inom denna förvaltningsapparat och det medför självfallet en koncentration. Den i regionplaneskissen för Storstockholm uttryckta befolkningsprognosen — 2 miljoner, alternativt 2,2 miljoner, människor år 2000 — ter sig vid en samlad bedömning som absolut icke önskvärd. Detta av två skäl. Denna koncentration till ifrågavarande region kommer att leda till en utglesning av stora delar av landet. Att ökningen skall ske på grund av en stor befolkningsökning orsakad av högre födelsetal i Stockholm är inte särskilt troligt. Det andra skälet är att det kostar enorma summor att ge människorna i dessa expanderande regioner en vettig livsmiljö. Vi vet alla vilka svårigheter som uppstår när det gäller att komma till rätta med trafikproblemen, de sociala förhållandena, bostadssituationen, luftföroreningarna osv. Detta sker samtidigt som det förekommer en kapitalförstöring på grund av underutnyttjande av t.ex. vägar, skolor och bostäder i avfolkningsområdena. Som jag ser dessa problem — och som den Eckerbergska utredningen på sin tid var ense om att betrakta problemen — skulle en utflyttning av statliga företag medverka till att skapa bättre förutsättningar för såväl människorna i stockholmsområdet som för dem som bor i de presumtiva mottagarorterna. I detta sammanhang måste man som finansministern helt riktigt påpekar även ta hänsyn till andra faktorer än de rent lokaliseringspolitiska. Effektiviteten har ofta åberopats som skäl för att stanna kvar i Stockholm. Detta motargument har emellertid förlorat alltmer i styrka. Den koncentration och närhet till varandra som man anser sig ha i Stockholm är i många fall en fiktion. Den statliga verksamheten i Stockholm är för närvarande utspridd på olika håll i staden och dessutom är den mycket trångbodd. Jag vill bestyrka detta påstående genom att hänvisa till vad finansministern säger i den tidigare omnämnda propositionen nr 118 om kvarteret Garnisonen. Tillgången på hyreslokaler, säger han. har varit och är fortfarande starkt begränsad. Detta har i många fall tvingat fram lokallösningar som är mindre tillfredsställande från såväl ekonomisk som organisatorisk synpunkt. För lokalsplittringen redogöres också. Ur effektivitetssynpunkt skulle man inte förlora på en koncentrerad utflyttning av vissa statliga verksamheter till ett fåtal ur kommunikationssynpunkt relativt slutna områden. Jag skulle önskat att finansministern gett ett positivare svar och att han uttalat sig för en mera generell utflyttning enligt ifrågavarande utrednings förslag. Det där talet om »från fall till fall» låter bra, men som jag tidigare har sagt ger det fasligt dåligt resultat i praktiken. Kanske man då kan utgå ifrån att finansministern har en positivare syn på dessa frågor än som direkt framgår av svaret? Jag återgår än en gång till proposition nr 118, där departementschefen anför: »Såsom jag tidigare i flera sammanhang understrukit är det angeläget att man i ökad utsträckning prövar möjligheterna till lokalisering utanför stockholmsområdet av statlig verksamhet.» Jag tar fasta på detta uttalande och hoppas att finansminstern får gehör för och kan genomföra dessa intentioner.
Herr talman! Det ligger mycket av klokskap i de kommentarer som interpellanten har gjort till mitt svar. Rent allmän delar jag hans uppfattningar. Det hela är ju bara en fråga om vilka praktiska möjligheter man har att verkställa de kloka idéerna. Någon gång kan något hända. Riksdagen fattade en gång ett beslut om att flytta försvarets fabriksverk till Eskilstuna — med gott resultat, det är jag beredd att understryka. Men av någon alldeles underlig anledning drar den stora staden Stockholm som en magnet när det gäller etablering av olika slag av verksamheter på det administrativa planet. Tyvärr är ju så inte fallet enbart med statsförvaltningen. Så är t.ex. jordbrukarnas hela ekonomiska föreningsrörelse koncentrerad och samlad i denna stad. Jag går så långt som att säga, att det naturligtvis hade gått lika bra att etablera den nya Jordbrukets bank i Linköping eller Falköping som i Stockholm. Det går naturligtvis att ha Lantbrukets tidskriftsförlag i Borås eller Ulricehamn i stället för att ha det här nere i Klara. I detta avseende stöter vi på alla håll på samma svårighe ter, hur välgrundade argument vi än för till torgs i debatten. Jag kan försäkra herr interpellanten, att om herr interpellanten gör vad han kan — och det är ju en hel del — på sitt område, skall jag försöka göra vad jag kan på mitt område! Då kanske det samlade resultatet ändå kan bli en liten ljusning i denna, som också jag anser, olyckliga och allt starkare koncentration till Stockholm och stockholmsområdet.

Herr talman! Då kan man sålunda konstatera, att det från och med nu är herr Andersson i Brämhult som leder omlokaliseringen från denna stad — om finansministern har rätt på den punkten! Jag är väl inte alldeles övertygad om det i och för sig, ty det är väl alldeles uppenbart att det i detta fall i hög grad borde vara ett statsintresse av första ordningen att åstadkomma den decentralisering som det är fråga om. Jag är nämligen ganska övertygad om att denna stad kommer att växa, och t.o.m. växa statsförvaltningen över huvudet så småningom. Den blir helt enkelt ännu mera än vad den är en koloss på lerfötter, som inte låter sig dirigeras och som inte medger den rörelsefrihet över huvud taget, som är angelägen. I denna situation tror jag att de exempel, som herr Sträng har pekat på för min ringa del, naturligtvis i och för sig är angelägna ur rent principiell synpunkt. Jag förnekar inte detta ett enda ögonblick. Men kanske de med hänsyn till sina verkningar är av mindre vikt i alla fall. Jag lovar emellertid gärna att göra vad som på mig kan ankomma i detta fall. Jag motser de bud från finansministern, som på denna punkt kan vara aktuella. Jag hoppas att våra gemensamma ansträngningar skall leda till det resultat som vi av allt att döma är ense om när det kommer till kritan.

Herr talman! Herr Fälldin har frågat om jag är beredd medverka till kreditgivning och räntekompensation för de extra lageroch hanteringskostnader som uppkommer vid tillvaratagande av virke efter förra vinterns stormskador på skog i Norrland och därmed medverka till förbättrad sysselsättning i det berörda området. Den snöstorm, som vid årsskiftet 1966—1967 drog fram över mellersta Norrlands kusttrakter, medförde relativt omfattande skador på växande skog. Huvuddelen av det stormskadade virket har enligt vad jag inhämtat numera avverkats. Detta har såsom herr Fälldin nämnt underlättats genom en rad statliga åtgärder. Bl. a. har arbetsmarknadsmyndigheterna hjälpt till att anskaffa arbetskraft till de stormskadade områdena. Skogsstyrelsen har under år 1967 erhållit medgivande att disponera 760 000 kr. för bekämpning av skogsinsekter i anslutning till stormfällningarna. Vidare har skogsägarna genom riksdagens beslut tidigare i år beretts lättnad i beskattningen genom möjlighet till ökad avsättning till skogskonto. Det bör även observeras att skogsskador av detta slag är försäkringsbara i vanlig ordning. Under de senaste åren har avsättningsläget inom skogsnäringen försämrats till följd av skärpt konkurrens på världsmarknaden i fråga om skogsprodukter. I sysselsättningsfrämjande syfte har under den gångna hösten och vintern medel ur företagens investeringsfonder fått tas i anspråk för investeringar avsedda att främja skogsbruket samt för att stimulera företag att fortsätta produktionen och arbeta på lager. Härigenom har även tillvaratagandet av det stormskadade virket underlättats. Med de vidtagna åtgärderna och det f.n. relativt lätta kreditläget torde det enligt de upplysningar som för dagen föreligger vara möjligt att finansiera omhändertagandet av det stormskadade virket utan något ytterligare statligt stöd.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

Jag är litet överraskad av att finansministern har fått uppgiften att huvuddelen skulle vara avverkad. Mina sagesmän har den uppfattningen att det inom området måste ligga kvar 20 å 25 miljoner kubikfot i skogen. De framhåller också, att om man inte kan komma på en metod för att underlätta tillvaratagandet, så riskerar detta virke att bli kvarliggande och komma till skada. Det är alldeles riktigt — jag har också påpekat det i motiveringen för min interpellation — att det har vidtagits en del åtgärder. Arbetsmarknadsstyrelsen har medverkat vid dessa arbeten, liksom vid andra, till att förse arbetsgivarna med arbetskraft. Det är inget speciellt för den här typen av arbete. Det är också riktigt att det har givits ökade möjligheter till avsättning på skogskonto i fråga om virkeskvantiteter som är hänförliga till stormskadeområdena. Den möjligheten kan emellertid komma till användning enbart när ägarna av det stormskadade virket kan hitta någon köpare till det. Eftersom så oerhört mycket virke måste fram, är det ju praktiskt taget omöjligt att för närvarande finna köpare. Frisläppningen av investeringsfonderna för investeringar i syfte att främja skogsbruket har naturligtvis kunnat utnyttjas endast av de företag, som haft möjlighet att göra avsättningar till sådana fonder, dvs. bolag och ekonomiska föreningar, i den mån det finns företag av den sistnämnda kategorin som äger och förvaltar skogar. De enskilda skogsägarna i dessa områden — och de är verkligen många — har inte haft motsvarande möjlighet. Jag har velat göra en jämförelse med t.ex. industribeställningar och andra åtgärder som har varit ägnade att öka sysselsättningen. Skogsarbetarkåren är ju hårt drabbad av brist på sysselsättning.

Man har på sakkunnigt håll sagt mig att kostnaden härför för närvarande kan beräknas till omkring 7 öre per kubikfot. En sådan överlagring skulle vara ett intresse inte bara ur de många enskilda skogsägarnas synpunkt. Det måste också vara ett samhällets intresse att försöka ta till vara så mycket som möjligt av den naturtillgång som skogen representerar — även stormskadad skog. Detta måste också vara välmotiverat ur sysselsättningssynpunkt. Det är ju ingen hemlighet att just skogsarbetarkåren har drabbats hårt av bristen på sysselsättning. Jag är litet besviken över att behöva konstatera att finansministern anser att de åtgärder som är vidtagna skulle vara tillräckliga för det här området. Jag menar att de skäl som jag anfört dels i motiveringen till interpellationen och dels här talar för en ytterligare insats.

Herr talman! Finansminstern och jag är helt överens om att det sämsta verkligen vore om virket blev liggande kvar och förstördes. Finansministern rekommenderar nu alla dessa småbönder och små skogsägare, som inte kan hitta köpare när de vill avverka sitt virke, att låna upp pengar och själva svara för upparbetningen av det virke det här är fråga om. I den mån de för att kunna få fram virket måste använda sig av främmande arbetskraft tvingas de i de flesta fall att låna pengar även till arbetslöner, ty likviditeten i den här kategorin är verkligen ingenting att skryta med. Just i den situationen, herr finansminster, är denna skatteförmån vid avsättning till skogskonto inte särskilt mycket värd. Man har i varje fall under denna tid definitivt inga vinster att göra avsättningar av. Jag försöker inte alls mörkmåla situationen, men jag bor i dessa områden, vet skadornas omfattning, vet även möjligheterna att bli av med virke och vilka förutsättningar man har att ta på sig denna uppgift. Det är mot den bakgrunden som jag har velat resa detta förslag.

Herr talman! För ett par dagar sedan diskuterade vi arbetsmarknadsfrågor i största allmänhet och sysselsättningssituationen just nu. Jag skall inte upprepa vad som sades då, jag vill bara erinra om att det konstaterades att situationen är särskilt besvärande för den äldre arbetskraften och att detta förefaller att vara ett växande problem särskilt på orter där arbetstillgången är ringa och valmöjligheterna sålunda begränsade. Det är därför man har anledning att hälsa det förslag som nu föreligger med tillfredsställelse, även om man skall ha klart för sig att det är behäftat med åtskilliga brister och att den praktiska tillämpningen kommer att vålla betydande svårigheter. Även för den äldre arbetskraften är det givetvis angeläget att i första hand få möjligheter att försörja sig genom eget arbete. Det är därför viktigt att man kan konstruera ett sådant stöd för den äldre arbetskraften att ambitionerna i det avseendet inte motverkas eller att arbetsgivarna påverkas att inta en kärvare hållning till denna kategori av arbetstagare, under förmenande att dessa genom denna stödform har fått sin försörjningsfråga löst. De flesta människor, inte minst de som kommit upp i 60-årsåldern, vill nog ha arbete och möjlighet att försörja sig själva. Med hänsyn till de negativa verkningar som äldrestödet i olika avseenden kan tänkas medföra blir det ännu viktigare att arbetsmarknadsorganens intresse för de äldres arbetsplacering intensifieras. Det kontanta stödet blir en utväg då andra möjligheter inte föreligger. Inom folkpartiet betraktar vi det föreslagna stödet till de äldre arbetslösa som en partiell reform på vägen mot en allmän arbetslöshetsförsäkring. De flesta tycks ju också vara överens om att reformen endast är ett provisorium som bör byggas ut till ett mera effektivt skydd för alla vid arbetslöshet. Vi menar därför att detta skydd så småningom måste få formen av en allmän sysselsättningsförsäkring. Det är angeläget att denna reform inte uppfattas som ett slags förtidspension utan som vad den verkligen är: en temporär åtgärd till stöd för mottagaren under den tid som åtgår för att skaffa sysselsättning. Vederbörande måste under den tiden stå till arbetsmarknadens förfogande. Samtidigt är det klart att denna bestämmelse i viss mån blir illusorisk i glesbygder och på sådana orter där arbete inte kan erbjudas och kravet på flyttning till annan ort måste te sig obilligt och i många fall svårt att genomföra. Även om en del erinringar kan göras mot förslaget har vi med hänsyn till dess provisoriska karaktär ansett oss i huvudsak böra acceptera detsamma. På ett par punkter har vi dock från mittenpartiernas sida reserverat oss.

Dessa människor är i regel fast rotade i sina hem, och det vore oskäligt begära att de skulle flyttas. Med den begränsning detta innebär står de i alla fall till arbetsmarknadens förfogande. Vi anser att dessa kvinnor bör ha möjlighet att komma i åtnjutande av omställningsbidrag som arbetstagare i vedertagen bemärkelse. Från dessa utgångspunkter anser vi inte heller att utredningens fortsatta arbete genom ett sådant arrangemang kan anses på något sätt föregripet. Den andra reservationen gäller frågan om nedsättning av omställningsbidrag med hänsyn till tidigare inkomst. På den punkten anser vi att en överförsäkringsregel är nödvändig, om någorlunda rättvisa skall bli möjlig. Man måste dock komma ihåg att äldre arbetslösa, som för en del år sedan förlorat sitt egentliga förvärvsarbete och sedan dess kanske haft tillfälliga arbeten, därigenom också fått mycket låga inkomster. Till dessa kategorier hör inte minst vissa grupper av egna företagare, småbrukare, lanthandlare, hantverkare och andra som kanske under lång tid drivit sin rörelse i liten och olönsam skala. Vi har beaktat att det föreliggande förslaget har karaktären av en partiell reform och att utredningsarbetet kommer att fortsätta men vill ändå föreslå att det lägsta bidragsbeloppet fastställs till 500 kronor per månad. Det var några ord om de reservationer som föreligger och som jag ber att få yrka bifall till. Det vore åtskilligt i övrigt att säga om denna reform, men jag skall inte göra det i vidare mån än att jag erinrar om att vi är rätt kritiska mot de föreslagna reglerna för nedsättning av omställningsbidraget vid innehav av förmögenhet. När det gäller sociala reformer av olika slag har vi genom tiderna brottats med många tröskelproblem som varit besvärliga i olika avseenden. Man har väl försökt att mer och mer komma bort från problem av det slaget, men i det här fallet tycker jag nog att man inte har ansträngt sig särskilt mycket i den vägen. Förslaget innebär ju att den som har mer än 100000 kronor i förmögenhet inte skulle kunna få något omställningsbidrag, medan däremot den som har exempelvis 99000 kronor i förmögenhet kan få 638 kronor i månaden. Jag vill nog göra gällande att det borde ha varit möjligt att åstadkomma en konstruktion som inneburit en smidigare och lämp ligare avtrappning så att de tröskeleffekter hade kunnat undvikas som här är så påtagligt framträdande.

Herr talman! Det är en stor och betydelsefull reform som kammaren nu är i färd med att genomföra. Ett gammalt önskemål som allt mer och mer pockat på att bli tillgodosett är nu på väg att förverkligas. Det är givet att icke någon reform är sådan att alla kan skriva under vartenda ord. Man kan önska mera och man kan önska att saker och ting skall ordnas på något annat sätt, men det förslag som nu föreligger är ändock acceptabelt. När statsutskottets tredje avdelning behandlade propositionen, vilket skedde mycket ingående, var vi alla överens om att man kunde vara inte bara tillfredsställd utan mycket tillfredsställd med reformen. Vi hade nog alla den uppfattningen att utskottet skulle kunna presentera riksdagen ett förslag som icke var behäftat med några reservationer. I vissa detaljfrågor uttalades visserligen olika meningar, men sedan avdelningen behandlat frågan och skrivit ihop olika uppfattningar framstod förslaget som acceptabelt för alla. Åtminstone uppfattades saken så av majoriteten. De reservationer som är fogade till utskottsutlåtandet kom som en överraskning och gäller inte några större ting. Innehållet i reservationen om hemmadöttrarna är ganska diffust.

Detta är ett tillägg utöver vad som fanns i propositionen eller kanske rättare ett klarläggande av syftet med stödet i denna del. Om man skulle utan vidare förkunna att hemmadöttrar som icke har något arbete skall få bidrag ur äldrestödet, så vet man egentligen inte var man hamnar. Den s.k. KSA-utredningen har ju detta att behandla. Utskottsmajoriteten har velat få fram vilken typ av hemmadöttrar som icke har möjligheter att få bidrag i enlighet med det förslag som här föreligger. Kriterierna för att ge detta särskilda stöd åt äldre arbetslösa är att vederbörande skall ha fyllt 60 år, vara arbetslös samt stå till arbetsmarknadens förfogande. Är dessa kriterier uppfyllda, är man utan vidare berättigad till detta stöd. Vilka grupper som inte skall kunna få del av det och hur stora dessa grupper skall bli får väl utredningen i enlighet med sitt uppdrag så småningom lägga fram förslag om. Att vissa tröskelbekymmer kommer att uppstå är klart. Sådant kommer man aldrig ifrån. Var man än sätter en gräns, når man ju den så småningom. När man kommer över gränsen, blir det ibland effekter som inte alltid är så angenäma för vederbörande. Var denna tröskel än sättes, finns det alltid människor som kravlar över den och på det sättet hamnar utanför reformen. De små detaljreservationer som här föreligger får dock inte fördunkla det betydelsefulla i den reform som vi nu är i färd med att genomföra.

Vi har kommit långt på detta område. Det är dock inte så förfärligt länge sedan de arbetslösa i många fall fick dra sig fram med socialstöd och liknande. Det har ju varit ett ovärdigt förhållande, att socialhjälpen skulle träda till, när en äldre arbetare inte längre passade sin arbetsgivare. Nu kommer de människor som har nått 60 årsåldern och som arbetsgivarna inte vill ha att i vart fall få ett stöd som är rimligt och som även är fördelaktigt så till vida att det inte klassar ned vederbörande såsom några socialfall, vilket de i regel inte är. Med detta korta anförande, herr talman, ber jag att få yrka bifall till statsutskottets utlåtande nr 64.

Herr talman! Strukturomvandlingarna i samhället med hastiga omställningar, företagsnedläggningar och friställningar har skapat ökad otrygghet. Det är samhällets uppgift att se till att denna ökade otrygghet möts med åtgärder som kan skapa ny trygghet. Den ökade arbetslöshet som vi har haft den senaste tiden har särskilt drabbat den äldre arbetskraften. Detta förhållande kräver effektivare åtgärder för att bereda sådan friställd äldre arbetskraft nya sysselsättningsmöjligheter. I den mån detta inte är möjligt måste vi också pröva formerna att med kontant stöd skapa trygghet för dessa grupper. Arbetslöshetssituationen i dag har visat att vi nu har ett större behov av en allmän = sysselsättningsförsäkring. De krav som bl.a. vi från centern har fört fram sedan flera år om en arbetslöshetseller sysselsättningsförsäkring har på senare tid accepterats i allt flera läger. Vi kan på detta område se fram emot en utredning, som bör leda till resultat. Intresset för en sysselsättningsförsäkring har fått större bredd på senare tid. Det förslag som vi i dag diskuterar — kontantstöd åt äldre arbetslösa — får ses som en delreform på vägen mot en allmän =<sysselsättningsförsäkring. Propositionen har på väsentliga punkter tagit hänsyn till förslag som bl.a. centerpartiet fört fram under utredningsarbetet. Sålunda kommer samhällets stöd i detta hänseende att omfatta nya stora grupper som utredningen lämnade utanför, nämligen sådana som inte kunde redovisa avlönad anställ ning. Det gäller grupper bland företagarna, jordbrukarna och på andra områden — mycket stora grupper som givetvis har samma rätt till trygghet genom samhällets försorg när deras utkomst av en eller annan anledning rycks undan. Vi anser att propositionens förslag innebär en avsevärd förbättring i förhållande till vad utredningen hade förordat. Man har här slagit in på en ny väg som det finns all anledning att i fortsättningen följa, då man lösgjort sig från uppfattningen att endast löneanställda skall få del av samhällets trygghetsåtgärder på detta område. Vad som tidigare talat mot att gå in på denna linje har varit svårigheten att tillämpa bestämmelserna i praktiken. Den svårigheten gäller givetvis också här föreliggande reservation som berör hemmadöttrarna; det möter självklart svårigheter att i praktiken tillämpa samhällets insatser på denna och liknande grupper. Ett avgörande steg har dock tagits på den här vägen, och man får naturligtvis i tillämpningen söka finna sådana former att resultatet blir tillfredsställande. Många ytterligare krav och synpunkter finns helt naturligt att ställa och anföra — det blir beroende på hur tilllämpningen handhas. Vi har i en motion — med nr 773 i denna kammare — begärt att omställningsbidrag må kunna utgå när så är motiverat, även i fall då bidragstagaren har kvar en mindre del av tidigare rörelse.

De berör detaljfrågor. Vi hälsar propositionen som sådan och regeringens förslag som helhet med tillfredsställelse. Det är som sagt endast några smärre frågor reservanterna tar upp; och enligt min mening bör det inte vara något fel att man fäster uppmärksamheten på vissa detaljer, som man velat ha en bättre utformning på. Jag ber, herr talman, att med instämmande i herr Jacobssons motivering få yrka bifall till reservationerna.

Herr talman! Vid början av årets riksdag väcktes partimotioner från både folkpartiet och högerpartiet i frågor som berör arbetslöshetsförsäkringen. Vi har haft något olika bedömningar. Högerpartiet har velat se det så, att den pågående KSA-utredningen verkligen har mandat att utreda denna fråga. Därför har vi inskränkt våra yrkanden till att avse en begäran om att utredningens förslag så snart som möjligt skall föreläggas riksdagen. Vi har studerat utredningsdirektiven och som sagt funnit att det tycks ingå i utredningens mandat att utreda också denna fråga. Dessutom har inrikesministern vid ett offentligt framträdande i år sagt att så kommer att ske, och det får vi väl låta oss åtnöjas med. Det angelägna i att utredningsarbetet sker snabbt vill jag emellertid ånyo understryka. Det hjälper inte att utskottsmajoriteten stryker utredningen medhårs när den i sitt utlåtande säger att det förslag som nu har lagts fram har åstadkommits med berömvärd snabbhet och att det inte finns någon anledning att betvivla att det hela kommer att löpa snabbt. Det uttalandet kanske kan vara betingat av att det finns en del prominenta ledamöter av utredningen som också sitter i andra lagutskottet och att det därför har varit angeläget för majoriteten att understryka den här saken. Men man får sannerligen hoppas att utredningsarbetet sker snabbt, eftersom de arbetsmarknadspolitiska bedömandena går i den riktningen att många tror att svårigheterna på arbetsmarknaden kommer att be stå även under nästa år och framför allt under nästa vinter. Det hjälper inte att herr Sträng träder fram och säger att det kommer att bli en uppgång i konjunkturen. Även om det skulle bli en omsvängning i konjunkturen har man anledning tro, i varje fall med den politik som nu förs, att vi får en kvarstående arbetslöshet. Enda möjligheten att komma till rätta med detta problem — och det måste man naturligtvis hårt sträva efter att försöka göra är att göra företagsklimatet något vänligare. Det skall naturligtvis föras en sådan politik här i landet, att de unga och driftiga människorna intresseras för att stanna kvar, att starta företag, att försöka komma med nya produkter och få till stånd en ny produktutveckling. På det viset kan nya sysselsättningstillfällen skapas. Som ett komplement till de åtgärder som jag nu talat om måste finnas en försäkring som hjälp för dem som ändå inte kan placeras i arbetslivet. Eftersom incitamenten till en ökad företagsamhet här i landet än så länge inte finns, måste vi i varje fall se till att de som är ställda utanför sysselsättningen snabbt blir hjälpta. Det är anledningen till att vi i reservationen I till andra lagutskottets utlåtande nr 26 mycket kraftigt strukit under att utredningen mycket snabbt bör överväga dessa frågor och lägga fram förslag till riksdagen om åtgärder med anledning därav. Det är klart att det ändå kommer att ta tid innan ett förslag kommer. Vi vet att remissförfarandet inte är så enkelt här i landet, och vi vet dessutom med bister erfarenhet att det tar sin tid innan Kungl. Maj:t förelägger riksdagen sina propositioner. Även från dessa utgångspunkter vill vi understryka vikten av att den utredning som nu sysslar med dessa frågor verkligen försöker prestera ett förslag inom så god tid att vi under ett kommande år skall kunna råda bot på de svårigheter som säkerligen blir bestående. Med anledning av det anförda kommer jag, herr talman, att yrka bifall till reservation I vid andra lagutskottets utlåtande nr 26 under punkten A.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga något om en motion som jag har lämnat tillsammans med några centerkamrater. Men innan jag går in på den frågan skulle jag vilja säga ett par ord om andra lagutskottets utlåtande nr 26, till vilket jag tillsammans med herr Gustavsson i Alvesta avgivit ett särskilt yttrande. I detta har vi understrukit angelägenheten av att man får en utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring och att den utredningen sker snabbt. Frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring har länge drivits från vårt håll. Det var i 1960 års arbetslöshetsutredning som herr Fälldin tog upp den frågan till behandling och hemställde att den utreddes skyndsamt. Samma yrkande framfördes från vårt håll i motion till 1964 års riksdag. Sedan dess har vi fått uppleva att det blivit en allmän uppslutning kring dessa frågor, och det hälsar vi med största tillfredsställelse. Just denna allmänna uppslutning — det förutsätter vi — ger underlag för att utredningen kommer att bedrivas med den skyndsamhet som är möjlig och som ärendets vikt motiverar. Det är mot bakgrunden av denna allmänna uppslutning som vi har ansett oss kunna stanna vid att bara lämna ett särskilt yttrande på denna punkt. Jag har emellertid begärt ordet närmast för att säga något med anledning av statsutskottets utlåtande nr 64. Enligt herr Birger Andersson hade utskottet ägnat KSA-utredningens förslag en mycket omsorgsfull behandling. Man hade gjort det för att slippa reservationer, men det hade ändå blivit sådana. Jag skall inte yttra mig om föreliggande reservationer. Jag skall bara stanna inför ett delproblem som vi har pekat på i motionerna 771 i denna kammare och 997 i medkammaren. Det gäller närmast tolkningen av frågan, i vilken omfattning man haft sysselsättning under treårsperioden före arbetslöshetens början. Innan jag går in på den frågan vill jag — liksom flera talare gjort här — understryka värdet och betydelsen av denna reform. Jag vill därvid uttala den förhoppningen att tolkningen skall bli sådan att människor som behöver detta stöd inte skall ställas utanför, utan man skall kunna finna vad jag vill kalla en generös tolkning med hänsyn till föreliggande omständigheter. Det är dessa skäl som är bakgrunden till den motion som vi har lämnat. I denna tar vi framför allt upp frågan om glesbygdens — skogsbygdens och fjällbygdens — människor och deras möjligheter att få del av s.k. omställningsbidrag för äldre arbetslösa. Det har sagts här att den som har anställning eller drivit egen rörelse skall ha haft sysselsättning under sammanlagt minst 24 månader under treårsperioden närmast före arbetslöshetens början, för att kunna få bidrag. En allmän förutsättning för att man skall få del av detta bidrag är vidare att vederbörande skall stå till arbetsmarknadens förfogande. De omställningssvårigheter som här finns och som vi tagit upp i vår motion har varit mest svårbemästrade just i glesbygderna, där nya arbetstillfällen varit svåranskaffade. Den grupp som här har drabbats av friställningen är framför allt skogsarbetare och skogskörare. Den tekniska utvecklingen i skogsbruket har medfört att många av dessa människor förlorat sin sysselsättning med skogskörning eller med skogsavverkning, och de har inte kunnat skaffa sig annat varaktigt arbete i orten. Vi vet att det skett en mycket kraftig reducering av arbetskraften i skogen. Eftersom det främst rört sig om ackordsarbete och eftersom man alltmer gått över till heltidsanställd arbetskraft, har det drabbat dessa människor som är innehavare av eller suttit på en liten fastighet, där de haft viss sysselsättning vid sidan om skogsarbetet. Särskilt har det gått ut över de äldre. Det är människan det gäller här. Det är just dessa innehavare av små fastigheter och fjällägenheter som numera praktiskt taget är att betrakta bara som bostadsfastigheter. Den inkomst de får av dessa fastigheter är mycket minimal utöver att de har bostadsförmånen och kanske har bränsle som de kan hämta där. Kanske de också har några djur. Men i den bemärkelsen som vi lägger i inkomst har de praktiskt taget ingenting. Det är kanske den arbetsinsats som hustrun utfört medan mannen tidigare varit i skogen som man på detta sätt behållit. Det skulle enligt vår mening vara fel cm 24-månadersregeln skulle få en så restriktiv tillämpning att t.ex. skogskörare och skogsarbetare, som råkat ut för en friställning genom den minskning av arbetskraften i skogen som skett och som inte kan få annan varaktig sysselsättning skulle ställas utanför. Man måste också ställa sig frågan: Kan man flytta om dessa människor som nått de 60 åren eller däröver? Jag tror att det blir mycket svårt. Det finns många skäl som talar för att de inte bör omflyttas. Man kan inte betrakta dem som några schackpjäser — som någon sagt vid ett tillfälle — som man flyttar hur som helst. Ty vi vet att en omflyttning för dessa människor skulle vålla mycket stora personliga problem. De har växt fast i sin bygd. De har sin förankring där, och de har utfört sin livsgärning där. Och som en sådan fjällägenhetsinnehavare sade till mig vid ett tillfälle, sedan han efterhört sysselsättning vid arbetsförmedlingen och det visat sig att det var svårt att få någonting varför man hade rekommenderat honom omskolning: Jag gav dem väl det beskedet — det kom sakta och försiktigt av honom och med bitterhet och sorg i rösten — att jag skall väl flytta en gång, men det blir den sista flyttningen som jag gör när jag skall flytta ned till kyrkogården. Till dess vill jag nog stanna kvar på min gård ändå. Det är den mänskliga aspekten som ligger bakom detta. Jag tror också att det finns anledning att i detta sammanhang inte glömma bort detta. Jag är medveten om att inrikesministern förstår denna problematik, och jag hoppas att inrikesministern från denna utgångspunkt skall medverka till att vi får en välvillig bedömning av dessa människors situation. Man har även redovisat sociologiska och socialpsykologiska undersökningar om problemen kring förflyttningen av gamla människor, och resultaten har visat att mycket stor varsamhet måste iakttas vid en diskussion av förflyttning över huvud taget. Jag vet att ordet solidaritet som ibland förekommer i diskussioner är ett slitet ord. Det används ofta i den politiska debatten utan att man riktigt gör klart för sig vad man menar med det ordet. Men här måste orden solidaritet och humanitet föras in i bilden för att skydda dessa människor så att de kan få leva kvar i sina bygder och känna trygghet i tillvaron. De står ändå till arbetsmarknadsstyrelsens förfogande i sin bygd. Det är alltså inget tvivel om att dessa villkor uppfylls. Dessa människor efterfrågar framför allt sysselsättning, detta är och har varit deras liv. Det är just hänsynen till dessa människor och omtanken om dem som har gjort att vi har tagit upp dessa frågor i motionen, med erfarenhet av hur glesbygdens människor har det i den situationen och hur verkningarna är för skogsbygdens och fjällbygdens människor. Det är också från den utgångspunkten som yrkandena i motionerna har ställts, nämligen att riksdagen vid sin behandling av propositionen nr 29 måtte medge att omställningsbidrag må kunna utgå, även om 24-månaderskravet inte är uppfyllt, i de fall när det enligt motionerna är motiverat och framför allt då i sådana fall som jag här pekar på, nämligen de nämnda grupperna av skogskörare och skogsarbetare. Jag ber, herr talman, att med denna motivering få yrka bifall till motionerna I: 771 och II: 997.

Herr talman!

Det är glädjande att regeringen har tagit detta steg. Jag känner en alldeles speciell glädje, eftersom man på det sättet har tillgodosett yrkandet i den motion som jag tidigare avlämnat till denna kammare angående behovet av att utvidga omställningsbidraget till de av kvicksilvrets skadeverkningar drabbade äldre fiskarna.

Som en av reservanterna i andra lagutskottet till förmån för yrkandet i de här motionerna vill jag framföra några synpunkter. I samband med onsdagens debatt i denna kammare redogjorde många talare för det aktuella läget.

Även om omfattande åtgärder vidtagits för att underlätta dessa människors situation — och jag vill erkänna att så har skett och sker är ändå situationen för många synnerligen allvarlig och medför stora bekymmer och problem för den enskilde, framför allt av ekonomisk art. När reservationen skrevs var 51 931 anmälda som arbetslösa vid arbetsförmedlingen enligt redovisade arbetslöshetssiffror avseende mars månad. Samtidigt redovisades 34 913 under omskolning och 27265 i beredskapsarbeten. Sålunda uppgick antalet människor, som då saknade vad jag vill kalla ordinarie arbetsanställning, till sammanlagt 114109 personer. En förbättring har inträffat under april månad, men de siffror som jag här har angett visar ändå med klar tydlighet att arbetslösheten under den gångna vintern drabbat många familjer och ensamstående i vårt land. Att dessa människor och andra som fruktar att nästa gång stå i tur hyser en stark oro för nuet och framtiden är fullt förståeligt. De erkända arbetslöshetskassorna utgör ett gott skydd och har varit av stort värde för de arbetstagare som varit anslutna till dem och som uppfyllt fordringarna för att få ersättning vid arbetslöshet. Vi har också med glädje noterat den välbehövliga ökning i dagbeloppen som nu föreslås. När man emellertid betänker att cirka 45 procent av alla arbetstagare av olika skäl, som jag inte här skall gå in på, står utanför de erkända arbetslöshetskassorna, då måste det ändå konstateras att den nuvarande ordningen med den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen är otillräcklig. Många människor kan för närvarande helt enkelt inte tillhöra dessa kassor. Det gäller t.ex. småföretagare, ungdomar som efter slutad skolgång ej hunnit få någon anställning, hemmafruar som vill återgå till yrkesarbete m.fl. Det enda som kan tillförsäkra alla som ställer sin arbetskraft till arbetsmarknadens förfogande en viss garanterad inkomsttrygghet vid arbetslöshet är en allmän sysselsättningsförsäkring. En sådan försäkring skapar social rättvisa, effektiviserar anpassningen på arbetsmarknaden och bidrar till den samhällsekonomiska stabiliteten. KSA-utredningen har enligt sina direktiv att bl.a. pröva frågan om arbetslöshetsskyddets utsträckande till grupper som nu saknar trygghet vid arbetslöshet. Grupper som därvid särskilt har nämnts är vissa småföretagare, jordbrukare och hemarbetare. Det är nog gott och väl att utredningen skall kunna pröva om arbetslöshetsskyddet lämpligen bör utsträckas till nya grupper, men vi reservanter anser inte att dessa direktiv är tillräckliga. Enligt vår mening är det nämligen nödvändigt att KSA-utredningen får ett entydigt direktiv om en utredning angående en allmän =: sysselsättningsförsäkring. Med hänsyn till rådande aktuella sysselsättningssvårigheter — som vi tyvärr inte vågar hoppas på är övervunna ännu på en tid — anser vi också att utredningen måste bedrivas med största möjliga skyndsamhet. Jag vill emellertid understryka att detta yrkande om en skyndsam utredning inte innebär någon kritik mot arbetstakten inom =: KSA-utredningen. Tvärtom har reservanterna liksom utskottet i övrigt all respekt för den snabbhet varmed utredningen hittills har arbetat.